Herr talman! För andra gången i år skall nu kammaren diskutera frågan om arbetsgivaravgiften eller löneskatten för den ideella sektorn. Det tycks mig angeläget att nu dels summera argumenten från den icke-socialistiska oppositionen för att arbetsgivaravgiften icke bör drabba de ideella och religiösa organisationerna, dels kommentera motargumenten från socialdemokratiskt håll. Slutligen kan några synpunkter vara motiverade med anledning av herr John Ericssons anförande i dag och finansministerns inlägg i denna fråga under remissdebatten i förrgår. Traditionellt har i vårt land kyrkor, ideella organisationer, ungdomsrörelser och handikapporganisationer osv. varit skattefria. Visserligen har i samband med övergången från direkt till indirekt beskattning mervärdeskatten kommit att drabba också den ideella sektorn. Den belastningen har man emellertid accepterat. Jag kan nämna att för de fria trossamfunden — alltså frikyrkorna, Frälsningsarmén, Fosterlandsstiftelsen och Pingströrelsen — innebär bara momshöjningen från den 1 januari en merutgift för 1971 på beräknat 9 miljoner kronor. Men Sverige torde vara det enda demokratiska land som utöver detta med en direkt löneskatt beskatttar ideell, humanitär och religiös verksamhet. Det kan inte vara rimligt! Kommersiella företag kan utan större praktiska svårigheter kompensera sig för den merutgift som löneskatten innebär genom att höja priserna på sina varor. Men hur kompenserar ett trossamfund, en handikapporganisation eller en ungdomsrörelse sina merkostnader, när ingen kommersiell verksamhet bedrivs? För de fria trossamfunden är de totala löneutgifterna under 1971 beräknade till ungefär 100 miljoner kronor. De kategorier anställda som avses är då pastorer, missionärer, diakonissor, u-landsarbetare, ungdomsledare osv. En arbetsgivaravgift på 2 procent innebär bara för deras del en merutgift på omkring 2 miljoner kronor. Det är av frivilligt offrade medel som denna arbetsgivaravgift måste betalas. Man har beräknat att verksamheten bedrivs till ungefär 95 procent av frivilligt insamlade medel. I samma situation befinner sig de stora hjälporganisationerna. Vi vet att både Rädda barnen och Röda korset har protesterat mot löneskatten. Vidare är nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och de andra folkrörelserna inte särskilt kapitalintensiva men desto mer personalintensiva. Löneskatten är så utformad att den slår ovanligt hårt på just personalintensiva arbetsgivare men knappast på samma sätt drab bar ett kapitalintensivt företag. Den fungerar vidare så att den närmast stimulerar till att rationalisera bort personal. Ett gott kännetecken på effektivitet för ett företag är om produktionen kan öka samtidigt som antalet anställda minskar. För de ideella rörelserna kan man snarare mäta effektiviteten i ett ökat antal anställda, upptagande av nya verksamhetsgrenar osv. Också ur denna synpunkt drabbar löneskatten den ideella sektorn synnerligen hårt och orättvist. Det är en väsentlig skillnad mellan de sociala avgifter som nu belastar arbetsgivarna och denna löneskatt. Det har aldrig ifrågasatts från de ideella rörelsernas sida, att man inte skall betala alla de sociala avgifter som samhället ålägger dem. Även den ökning av arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen som i dag skall beslutas accepteras som en självklarhet. Men löneskatten är inte någon avgift utan en ren skatteintäkt, som tillkommit på grund av främst finanspolitiska överväganden. Från socialdemokratisk sida kommer man nu med en rad argument för att arbetsgivaravgiften bör drabba också den ideella sektorn. Man säger först att det var ett misstag att arbetsgivaravgiften från början kom att drabba även dessa organisationer. Enligt framträdande representanter för Broderskapsrörelsen hade man i departementet när arbetsgivaravgiften ursprungligen planerades inte alls tänkt på att den skulle komma att drabba även den ideella sektorn. Ett misstag borde dock kunna rättas till, även om det har socialdemokratiskt förtecken! Ett annat huvudargument från socialdemokratisk sida brukar vara att det är svårt att göra undantag. Men visst undantag har — som herr John Ericsson erinrade om — redan gjorts för rederinäringen, som har en lägre avgift. Det vittnar knappast om någon större tilltro till experter i departement och utskott, om man inte tror att det vore möjligt att avgränsa den ideella sektorn. Det argumentet kan knappast godkännas. Utgå t.ex. från gåvoskatteförordningens ordalydelse och låt följande kategorier vara fria från arbetsgivaravgift, nämligen stiftelser och organisationer med huvudsakligt syfte att främja religiösa, välgörande, sociala eller eljest allmännyttiga ändamål. Det är bara en annan variant för reservanternas formulering ”kyrkliga sammanslutningar och andra ideella organisationer, vilka för sin verksamhet i huvudsak är beroende av insamlade medel”. Slutligen brukar man använda argumentet att i en ekonomiskt svår situation måste pålagor drabba alla. I denna kammare har herr John Ericsson öppet erkänt att denna löneskatt enbart har finanspolitiska motiv. Enligt denna syn kan staten mycket väl beskatta kyrkor, ideella organisationer och ungdomsrörelser. Det är bara ett av många medel att finansiera statens utgifter. Mot detta står de icke-socialistiska partiernas uppfattning att frivilligt insamlade gåvooch offermedel inte får beskattas. Här går en avgörande ideologisk skillnad mellan en socialistisk doktrin och en icke-socialistisk övertygelse. I dag kommenterade herr John Ericssson uppvaktningen från Sveriges frikyrkoråd och sade sig vara överraskad över uppgiften att så många som 90 procent av de frikyrkliga samfundens medlemmar står kvar i svenska kyrkan och därmed går miste om en skatteminskning på 40 procent av kyrkoskatten. Själv har jag för många år sedan lämnat Svenska kyrkan, men jag har förståelse för att många frikyrkliga vill stå kvar. Skälen är följande: Så länge banden mellan kyrka och stat är kvar, vill man inte lämna den kyrka som man har fötts in i. Så länge det förekommer t.ex. att man från kommunistiskt håll betraktar sin roll i kyrkofullmäktigeförsamlingar som den att hindra viss kyrklig verksamhet snarare än att stödja den, vill också frikyrkofolket hjälpa till att i kyrkofullmäktigvalen stödja partier och människor som ser det angeläget att svenska kyrkans arbete får byggas ut och fördjupas. Slutligen: det är ganska främmande för frikyrkofolk att låta ett principiellt ställningstagande som det till medlemskap i svenska kyrkan bli beroende av eventuella ekonomiska fördelar. Principfrågan om beskattning av de religiösa och ideella rörelserna har alltså föga att göra med de nuvarande grunderna för medlemskap i svenska kyrkan eller med finansieringsformerna för dess arbete. I remissdebatten i onsdags kommenterade finansminister Sträng arbetsgivaravgiften på den ideella sektorn och sade, om jag antecknat ordagrant, att man inte kan göra något undantag, även om löneskatten kommer att drabba ”en viss religiös sekt eller samtliga frireligiösa sekter”. Jag tycker att ordvalet verkade något ålderdomligt! Herr Sträng sade att man måste behandla de kyrkliga organisationerna på samma sätt som de världsliga, de måste acceptera sitt ansvar som arbetsgivare. Ja, självfallet, men vad vi i dag diskuterar är frågan om en pålaga, som inte har karaktären av social avgift utan är ett finanspolitiskt instrument, skall drabba också de ideella och religiösa rörelserna. Herr Sträng vill väl inte förmena dessa rätten att protestera mot löneskatten, innan riksdagen tagit ställning. Sedan blir det ju bara att betala. Slutligen sade herr Sträng att det borde vara tänkbart med ett allmänt stöd till de ideella och religiösa organisationerna och att förslag därom får föras fram under den allmänna motionstiden. Ja, men just detta skedde i januari i år, då man från Broderskapsrörelsens sida motionerade om ett provisoriskt stöd till invandrarkyrkorna och de fria trossamfunden. Detta förslag vann uppslutning i båda kamrarna från de icke-socialistiska partierna och från Broderskapsrörelsen. Men förslaget fälldes av den socialdemokratiska majoriteten. Det argumentet från herr Sträng är alltså inte riktigt giltigt. Man kan inte pålägga en löneskatt och hänvisa till möjligheten till kompensation samma år som man varit med om att avslå förslag om just en sådan kompensation, t.o.m. förslag från socialdemokratiskt håll. Denna löneskatt innebär för den ideella sektorn en hård pålaga, som kommer att orsaka ekonomiska bekymmer i de lokala grupperna liksom i riksorganisationerna. Tyvärr innebär det framför allt att man från socialdemokratiskt håll har slagit in på den linjen att kyrkor, organisationer och ideella rörelser kan beskattas på samma sätt som företag och enskilda individer. Det är trist att så är fallet. För min del är jag övertygad om att man från regeringen och majoritetspartiet skulle ha intagit en annan ståndpunkt, om man inte nöjt sig med att lyssna bara på den egna rörelsen utan verkligen lyssnat på rörelserna i vårt land, de stora folkrörelserna, som på denna punkt uppträtt helt enigt. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation nr 5.
Herr talman! Mitt anförande och det yrkande jag kommer att ställa gäller vad som i en motion från folkpartiet kallas för kristna samfund och ideella organisationer som för sin verksamhet huvudsakligen är beroende av insamlade medel. Det är alltså fråga om idealitetens plats i vårt folk och statens hållning till de former som denna idealitet har tagit. Beredskapen att satsa personligen för en idé, att ge av fri tid och intjänade pengar har hört till demokratins ethos. Jag tror att en frisk och levande demokrati står i behov av män och kvinnor som bärs av denna idéstyrka. Historiker säger att vi inte kan tänka oss det moderna samhället om vi inte förstår den makt och det inflytande som vad man tidigare kallade för folkrörelserna har haft i vårt land — arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen såväl i kyrklig som i frikyrklig form — och jag tror att det är alldeles riktigt. Enorma kapital av personligt engagemang, av vilja till ansvar, av vilja till ett sunt, friskt och levande samhälle har hämtats fram ur dessa rörelser. Finns idealitet i vårt samhälle i dag? Ja, personligen tror jag att i stort sett folkrörelsernas tid är förbi. Vi lever inte i ett ”rörelsesamhälle”, men ännu lever frivilligheten, säg gärna som en förlängning av ett gånget samhälle, och den är av ett enormt positivt värde för vårt folk. Det är modernt att tala om resultat, och man menar att det vi åstadkommer skall ge framför allt resultat. Ett av de väsentliga resultaten av samhälleligt arbete är människor med ansvar, offervilja och tro. Det är tänkbart att de inte åstadkommer så stora mätbara resultat, men deras närvaro i samhället, säg deras idealitet, deras uppriktiga vilja att skapa en stark och levande ömsesidighet är omistlig för en levande demokrati. Vad är demokratins problem i dag? Ja, man talar om närdemokrati, man talar om medinflytande eller man använder andra termer för samma verklighet. Bakom dessa termer är det ju fråga om ett ansvarigt deltagande i samhällslivet. Och det är den stora konflikten. Det moderna samhället ställer så stora krav på människor att de ofta inte orkar med att göra en positivt skapande insats i samhället. Samtidigt säger man: I ökande grad har vi att förvänta av människorna att de gör en ansvarig insats i det samhälleliga livet. I den problematiken står vi för närvarande. Och då frågar jag: är det tänkbart för oss att vi i framtiden skall få ett friskt, sunt och levande samhälle utan män och kvinnor som är beredda till den personliga satsning som frivillighet verkligen innebär? I en ledare i Dagens Nyheter i dag sägs det att framtidens politiker bör lyssna till de fria primärgrupperna av typ byalag och andra bildningar av liknande slag. Alldeles säkert ligger det något i vad man där framför. Men vad jag här vill påminna om är att det i vårt samhälle redan finns existerande organiserade former där man sökt fånga upp frivilligheten, där man söker hålla den vid liv, där man söker överföra till kommande generationer samma grundansvar som man själv har sökt att i gången tid och i närvarande tid bära. Detta berör människan som individ och hennes relationer till andra människor. Ännu finns, tror jag, i det svenska samhället — och det är ett av de många hoppfulla tecken som vi ser i vårt samhälle — ett omistligt demokratiskt värde levande ibland oss. Det är det personliga engagemanget, det personliga ansvaret, frivilligheten, beredskapen att själv ta ett ansvar för att samhället skall formas på ett skapande, människonära, meningsfullt sätt. Vi talar mycket ofta i vår tid om pluralism, och vi menar oss företräda en avancerad människohållning när vi säger: I det svenska samhället existerar en verkligt pluralistisk hållning. Här har vi en sann ömsesidighet. Olika idé strömmar får mötas, får brottas, och vi hyser respekt för varandra. Det är inte bara negativism att säga: I icke ringa utsträckning är den pluralism vi har endimensionell. — Det finns en tendens i vårt samhälle att nedvärdera vissa centrala demokratiska värden och mena att det är bara om pluralismen företräder den eller den synen — en totalstatlig syn eller en mycket radikal social syn eller någonting annat — som den är funktionsduglig. Det är verkligen av vikt att vi når dithän i vår respekt för varandra att vi tar på allvar att i vårt samhälle skall få brytas mot varandra olika idéströmningar. Det är en test på kvaliteten och kraften, tror jag, i vår demokrati, om vi har mod att tro att ur denna brottning skall växa en frisk, sund och levande livsform. Oberoende av den personliga hållning som vi intar till de ideella och kristna rörelserna borde vi slå vakt om frivillighetens liv för vårt folk. Det kan inte vara avgörande för oss om vi säger att vi inte tycker om dessa människors sätt att tolka tillvaron. Tolkningssättet må vara profant eller kristet, men jag tror att vi måste komma dithän att vi säger oss: det är av värde för en demokrati att där finns människor som tar ett personligt ansvar och som är beredda att satsa pengar, tid och tankemöda på att skapa ett samhälle i sann och levande gemenskap. Men vad händer i och med behandlingen av de ärenden vi nu har på våra bord? Den privata sektorn krymper, den statliga vidgas. Detta tycks vara en del av industrisamhällets dynamik. Denna utveckling tycks vara för handen i praktiskt taget alla moderna industriländer, alla de länder som finns omkring Atlanten. Men det kan också vara fråga om en politisk vilja, och jag frågar: Vad vill vi innerst inne? Vad vill de olika partierna? Vill man ha en allstatlighet? Vill man knäcka frivilligheten, eller bär vi alltjämt inom oss tron på att det för demokratin är avgörande och väsentligt att frivilligheten existerar? I nära 40 år har socialdemokraterna haft regeringsmakten i vårt land. Jag hör inte till dem som har behov av att säga att socialdemokraterna förvaltat sitt pund på ett dåligt sätt. Den utveckling som samhället varit med om under dessa 40 år är helt fantastisk. Jag vill gärna räkna mig till dem som på ett positivt sätt har velat stödja de progressiva sociala och ekonomiska krafterna i vårt samhälle. Jag känner mig främmande för den kritik som ibland riktas mot det parti jag tillhör för att gå reaktionens vägar. Jag känner mig själv i hög grad positiv till den verkligt dynamiska sociala utveckling som ägt rum, och jag har ett behov av att säga detta. När man nu inför en arbetsgivaravgift som är dubbelt så stor som den nuvarande och — vilket herr Wikström varit inne på och vilket också behandlats i en reservation — låter den drabba de ideella och kristna rörelserna betyder det ytterligare en miljon till statskassan. Vad betyder det för staten i det stora statsfinansiella paket som här behandlas? — Praktiskt taget ingenting, eftersom det här är fråga om miljarder. Men för de enskilda människorna — som alltjämt tror på frivilligheten, som offrar och ger — innebär denna höjning en mycket tung börda. Det har redan påpekats att dessa rörelser inte har några möjligheter att kompensera sig för den miljon som de, utöver vad de hittills betalat, nu måste få fram. Socialdemokraterna vill genom sitt förslag göra det svårare för frivilligheten. Vill socialdemokraterna knäcka frivilligheten hos vårt folk? Anser ni det inte vara av värde att kristna och profant ideella organisationer existerar och alltjämt söker bära vidare frivillighetens grundläggande tankar till kommande släkten? Herr John Ericsson förirrade sig — jag använder medvetet ordet förirrade — in på frågan om stat frikyrka. Jag har ganska svårt att inse hur det problemet hänger samman med det ärende vi nu behandlar. Jag vet inte om herr Ericsson tror att saken skulle vara klar ekonomiskt sett om alla som är frikyrkliga gick ur svenska kyrkan, fick en reducerad kyrkoskatt och gav det beloppet till de fria samfunden. I så fall tror jag att herr Ericsson i grunden har fel. De fria och ideella rörelserna har utgifter av en helt annan storleksordning att brottas med. Religionsfrihetslagen 1952 — all heder åt den — var ett steg på vägen, men visst var den en halvmesyr. Det var fråga om att träda ur någonting, men ur demokratisk synpunkt träder man väl inte ur en gemenskap. Det verkligt demokratiska är att man öppet är beredd att träda in, och demokratin har att försäkra en människa om att hon skall ha rätt att personligen ta ställning till inträde i en gemenskap. Den frågan behandlas inte här, men eftersom herr Ericsson tror att den berör det ärende av ekonomisk art som vi nu behandlar, har jag inte kunnat undgå att göra dessa reflexioner. För övrigt känner jag en viss oro. Då herr Sträng talar om en del frikyrkliga samfund som sekter och herr John Ericsson framför de tankar som jag här antytt, är det två ledande män i vårt största parti, som visar, såvitt jag kan se, en beklämmande okunnighet om den religiösa situationen i vårt land. Den riksdag som träder till den 1 januari och den som träder till tre år senare kommer att behandla avgörande religiösa frågor. Då tror jag det är väsentligt att regeringspartiet blir mer förtroget med den religiösa situation i vilken vi lever. Skulle jag höra till en sekt? Jag har aldrig känt mig som en sektmänniska. Sektmänniskor finns inom det socialdemokratiska partiet, inom det liberala partiet och alldeles säkert bland kristna människor. Men den grundläggande tanken som bär de fria samfund vi här talar om är helt skild från sekttanken. När jag inte har så många möjligheter ytterligare att tala i denna kammare, har jag behov av att nu få säga detta klart och tydligt. Nu gör man det alltså svårare för frivilligheten att fungera i vårt samhälle. Det har redan påpekats — och jag vill gärna understryka det — att jämlikhet är ett honnörsord. Vi strävar efter jämlikhet på olika sätt. Vad blir resultatet av denna arbetsgivaravgift för de fria samfunden? Jämlikheten försvåras. Som jag redan framhållit är de som är anställda i de fria samfunden ofta ytterst lågavlönade människor. Om staten skall ha ännu mer pengar blir det mindre möjligheter att hjälpa dessa lågavlönade att i någon mån få sina löner höjda. En annan sak, som är nästan ännu värre, är att man tar bort glädjen, lusten och frimodigheten att arbeta frivilligt. Det skapas en känsla av att staten inte vill ha frivilligheten i vårt samhälle, att den vill åt det som vi företräder och arbetar för. Jag tror alltså att det förslag som här föreligger, som socialdemokraterna fört fram och som kanske blir riksdagens beslut, kommer att få en ödesdiger verkan för demokratins friska framtid. Nej, höj inte, tag i stället bort den existerande arbetsgivaravgiften för de fria samfunden! Det har redan påpekats att staten minsann inte har visat sig vara oskicklig när det gällt att ge uttryck för sina meningar. Jag har verkligen den tron att damerna och herrarna i kanslihuset har förmåga att utarbeta en lista över de organisationer som eventuellt skulle befrias från arbetsgivaravgiften. Det är möjligt att lösa det problemet tekniskt. Det är den obotfärdiges förhinder när man säger att vårt förslag är så löst i konturerna att det inte är möjligt att konkret angripa problemet. Jag är övertygad om att vill man, kan man verkligen komma till rätta med denna sak. Jag vill gärna säga att jag inte tror att herr Sträng på något sätt vill komma åt frivilligheten. Herr Sträng bär inom sig en väldig vitalitet, som har sprungit ur den tradition som folkrörelserna har burit. Men jag undrar om han har tänkt tillräckligt djupt i detta avseende eller om han kanske säger sig att det är ett så pass litet problem att det inte är någonting att fästa större avseende vid. Då tror jag man handlar på ett ganska ödesdigert sätt. Jag vill vädja till mina goda vänner i det socialdemokratiska partiet: Stöd den här gången reservation nr 5! Skall det verkligen vara nödvändigt i denna kammare att intill dess ände alltid hårt följa partilinjerna? Är inte detta en fråga av sådan art, att vi skulle kunna gemensamt säga oss: Vi är beredda att ge utrymme för den frivillighet som finns i vårt folk. Vi behöver inte ta någon personlig ställning till hur denna frivillighet ideologiskt uttrycker sig, men vi säger att det är av stort värde för Sveriges framtid att den existerar, och vi är beredda att ge den möjlighet i framtiden att existera. Vi vill inte göra det svårare för den. Jag vädjar alltså till mina socialdemokratiska kamrater att denna gång stödja reservation nr 5. Då gör ni demokratin en verklig tjänst. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Jag skall inte denna helgdagseftermiddag förlänga debatten med att gå in på en allmän principiell deklaration och diskussion om bakgrunden till de förslag som vi i dag diskuterar. Jag vill endast ta upp ett par avsnitt som berörs i den aktuella propositionen och då med särskild hänsyn tagen till att jag närmast företräder mindre företagsamhet. I de allmänna värderingarna ansluter jag mig till det som här har sagts av herr Sundin m.fl. Arbetsgivaravgiften skall nu höjas. Jag vill erinra om att den har tillkommit som en inkomstförstärkning av statskassan med hänsyn till att företagen befriats från avgifter på investeringar. Avgiften hade alltså en klart motiverad och klart begränsad uppgift när den infördes. I och med de beslut som väl kommer att fattas här i dag övergår avgiften till att bli ett allmänt skatteinstrument, som en finansminister givetvis i fortsättningen kan handskas med på ett mycket lätthanterligt sätt om det uppstår brist i statskassan. Det är enligt min mening motbjudande att gå med på denna skattehöjning utan att det här förekommit en diskussion och gjorts en utredning om verkningarna av denna arbetsgivaravgift. Jag vill därför starkt understödja de krav som uppställs i vissa reservationer, att denna skatt skall vara tillfällig och att det omedelbart skall göras en utredning om de ekonomiska verkningarna i olika avseenden. Jag är rädd för att utskottets förslag, att företagsskatteutredningen skall ta upp denna utredning, kan innebära att det kan dröja mycket lång tid innan vi får en prövning av arbetsgivaravgiftens konsekvenser. Därför vore det bättre med en direkt och snabbare utredning. Jag är i princip betänksam mot arbetsgivaravgiften. Den är en skatt på produktionen, och det tror jag är olämpligt och olyckligt i ett läge där vi som främsta argument ändå hänvisar till att vi för att komma ur den nuvarande ekonomiska situationen måste ha en ökad produktion, en ökad investeringstakt och en ökad konkurrenskraft gentemot utlandet. Finansministern säger i sin proposition — efter att ha resonerat om dagens problem — att vi måste styra över våra resurser till exporten och till de importkonkurrerande företagen. Jag ifrågasätter om det inte ligger en stark motsägelse i att man då inför en arbetsgivaravgift på företagen. Visserligen sägs det mycket klart ut att denna avgift skall ha till avsikt att dämpa lönekraven vid de kommande förhandlingarna. Det är så klart utsagt att det hade varit enklare för finansministern att rikta det kravet direkt till arbetstagarna. Det är en omväg att gå över företagen när det gäller att klara denna besvärliga samhällsekonomiska uppgift: att begränsa löneuttaget i de kommande förhandlingarna. Det är en omväg som kommer att förta effekten i flera avseenden. Den slår nämligen ojämnt och drabbar fel företag i fel regioner. Det är inte de svaga företagen som är ledande när det gäller att ange nivån i lönerörelserna, utan det är de goda, de vinstgivande företagen som är de ledande. Men de får betala de minsta arbetsgivaravgifterna därför att de goda företagen ofta är högt mekaniserade och rationaliserade företag i expansiva områden. Kontentan blir alltså att de 1edande, de expansiva företagen också blir ledande i lönerörelserna. De kommer säkert inte att nämnvärt påverkas av arbetsgivaravgiften, och det är mycket möjligt att finansministerns avsikt med avgiften kommer att slå slint. Det finns uttalanden om detta från löntagarorganisationerna. Det är de andra företagen, de som oftast inte kan påverka lönerörelserna, som drabbas av arbetsgivaravgiften i högre grad därför att de är personalintensiva, de har större personal i förhållande till sin omsättning och sin produktion. Herr Jacobssons tankegång var intressant, och den kommer nog att ge eko i debatten framöver. I ett läge när man anser att man måste ta ut ökade avgifter från företagen vore det bättre att höja bolagsbeskattningen än att öka arbetsgivaravgiften. Jag skulle för min del vilja ansluta mig till ett sådant resonemang att om alternativet är att vi måste ta ut mera skatter av företagsamheten som helhet, vore det mindre produktionshämmande att göra det via en ökad bolagsskatt. Denna frågas olika aspekter måste dock utredas. Den andra orsaken till att jag är principiellt emot en arbetsgivaravgift är att den hårt drabbar de mindre företagen, de som också har en förhållandevis hög manuell produktion. Det är oftast dessa företag som svarar för den importkonkurrerande produktionen. Det är alltså de som i viss mån skall svara för varorna till hemmamarknaden, och det är de som får möta importen. Att lägga en ökad beskattning på dessa hemmamarknadsproducerande företag måste betraktas som i högsta grad olämpligt i nuvarande situation. Det borde ha funnits bättre alternativ än denna beskattning för att uppnå den erforderliga dämpningen. Jag vill som representant för de mindre företagen starkt protestera mot att frågan hanterats på detta sätt. I många avseenden drabbas mindre företag av tidens förändringar. Jag behöver bara erinra om den våg av konkurser, nedläggningar och friställningar av arbetskraft som drabbar framför allt de mindre företagen. Vi är dock överens om att de mindre företagen har en stor uppgift att fylla i olika avseenden, bl.a. som hemmamarknadsproducerande faktor, och det är de som nu drabbas orättvist. Av samma skäl vill jag också understödja tanken i centerns motioner att stödområdet skulle vara fritaget från höjningen av arbetsgivaravgiften. Visserligen kommer vi också då in på svårrigheter och gränsfall, där avgiften slår orättvist. Men om avsikten med arbetsgivaravgiften är att dämpa lönerörelserna, är det väl ganska meningslöst att sätta in åtgärden i stödområdet, där det inte förekommer någon nämnvärd löneglidning och där det inte finns expansiva företag i större utsträckning. Man sätter in aktionen på fel håll. Det erforderliga motståndet mot att höja lönerna finns redan i stödområdet, därför att man inom detta område som regel inte har utrymme för ytterligare lönehöjningar. Därför hade det varit fullt motiverat att göra en begränsning när det gäller stödområdet. Herr Ericsson i Kinna talar om framgångsrika företag i Dalarna, han menar kanske Domnarvet eller andra stora företag och kan inte tänka sig att dessa också skulle få del av en minskad beskattning. Men är det inte så att löneglidningen ändå är lägre inom den företagssektor som finns i stödområdet? Där är ju ändå arbetskrafttillgången större än hos företagen söderut. Om dessa företag fick ett ökat utrymme för investeringar, skulle det väl stimulera näringslivet i de områden som vi tidigare har sagt bör stimuleras. Jag tycker det är mycket starka motiv för att man skulle hålla sig till områdena utanför stödområdet när det gäller ökningen av investeringsavgiften. Jag kommer för min del att stödja de reservationer som centern har lagt fram. Men jag är nästan säker på att regeringens förslag här kommer att bifallas till alla delar.

Regeringen skulle kunna vidta åtgärder för att i väsentlig grad öka tillgången på lånemedel för den mindre industrin. Vi är tacksamma för de hundra miljoner som ställdes till förfogande under försommaren. Varför inte öka medlen med fyra, fem gånger det beloppet? Jag tror det skulle vara mycket värdefullt och kanske rädda många företag ur en besvärlig situation. Lika angeläget är det att vidga de lokaliseringspolitiska åtgärderna, efter de beslut som här skall fattas och som ju i hög grad drabbar ifrågavarande områden.

Herr talman! Jag tillhör dem som under det gångna året har hävdat att finanspolitiken har burit för liten del av bördan och penningpolitiken för stor del för att någorlunda kunna begränsa expansionens skadeverkningar. Det är därför jag med stor glädje hälsar finansministerns förslag om en ändring härvidlag — att finanspolitiken skall dra litet större lass. Så mycket mer förvånad blir jag när de borgerliga talarna, som tidigare ändå har förfäktat samma sak och i betydligt hårdare ordalag än vad jag någonsin har gjort — man har sagt att det är på tok, som det i dag är, att penningpolitiken skall bära så stor börda — nu inte helt accepterar det förslag som har lagts av finansministern. Jag vill säga till herr Sundin att jag inte alls är övertygad om att regeringens förslag är absolut riktigt avvägt. Jag kan mycket väl hålla med om att det t.o.m. är för litet; att det alltså inte är exakt avvägt. Men när de, som hela tiden har talat om att vi måste ha en starkare finans politik, ändå kommer med motioner, följda av reservationer, som innebär att denna finanspolitik skall försvagas med flera hundra miljoner kronor — det rör sig om så mycket när man lägger ihop alla de här reservationerna — tycker jag att de talar med dubbel tunga. Herr Tistad och herr Gösta Jacobsson säger visserligen att de motioner som hänvisats till bankoutskottet skall rätta till detta — inte de som har behandlats av bevillningsutskottet. Man talar om ett värdefast, d.v.s. indexreglerat, obligationslån. Som om inte erfarenheterna från andra länder skulle tillräckligt förskräcka oss i det avseendet. Jag hävdar att man här griper efter ett halmstrå för att söka täcka in det man inte vill vara med om på andra områden. Herr Jacobsson kan ju försöka klara ut för oss vilka prutningar i budgeten han tänker göra nu för att få in de pengar som fattas genom att moderata samlingspartiet inte vill vara med om regeringens förslag. Jag vill alltså först och främst påpeka att det är något dubbelbottnat i den borgerliga politiken i denna fråga. Herr Hedlund gick ut i våras och talade om att vi skulle sätta den höjda momsen i kraft på ett betydligt tidigare stadium, den 1 juli. Vad blev det av detta förslag nu? Detta hade inneburit ganska stora indragningar av köpkraft. Om man nu hade velat gå med på ett sådant förslag, hade man i varje fall inte behövt minska den köpkraftsindragning som är föreslagen. Varför har man inte motionsvägen föreslagit att sätta momshöjningen i kraft ett par månader tidigare? Det hade inneburit några hundra miljoner kronors förstärkning till statskassan eller indragning av köpkraft — vilket man vill. Jag menar alltså att finansministerns förslag är ett minimum när det gäller att föra en mera skärpt finanspolitik. Jag vill sedan gå in litet grand på några yttranden som fällts i dag. Jag vill börja med herr Ferdinand Nilsson som tycker att det inte är bra med att ta ut moms på matvaror och som föreslår att denna moms skall tas bort. Jag kan hålla med honom om att det är motbjudande att beskatta livets nödtorft, men herr Ferdinand Nilsson gör det alldeles för lätt för sig, när han säger att finansministern eller bevillningsutskottet får fundera ut vad som skall tas in till statskassan i stället för de miljardbelopp som inte kommer att inflyta enligt herr Ferdinand Nilssons förslag. Är det så säkert att detta förslag inte kommer att slå lika blint som man nu säger att arbetsgivaravgiften slår? Man gör det för enkelt för sig. Man vill bara ha lättnader, men man vill aldrig komma med något förslag om var höjningarna skall tas ut. När det gäller den arbetsgivaravgift som drabbar ideella organisationer, säger man att den slår alldeles för blint. Det betyder att man beskattar idealiteten och gåvorna till idealiteten. Det är alldeles riktigt att man gör detta. Det är naturligtvis inte trevligt att säga att vi skall beskatta gåvor som människor ger till välgörande ändamål. Men det är fel att säga att man målmedvetet har strävat efter att försämra idealiteten genom det förslag som här framlagts. Jag har nämligen sysslat mycket med ideella organisationers verksamhet, och jag vet att samhällets stöd i dag är mångdubblat i jämförelse med vad det var när jag i min ungdom sysslade med verksamheten. Jag vet att samhället i dag på ett helt annat sätt understöder både religiösa och ideella organisationer, i den mån som dessa vill ta emot någon hjälp. Hur är det nu med resonemanget om att slå blint, om det genomfördes en höjd moms på det sätt som centerpartiet föreslagit? Skulle inte denna moms ha slagit lika blint när det gäller de ideella organisationernas utgifter? Herr Wikström har redogjort för vad den höjda momsen innebär för de ideella organisationerna. Jag hävdar att denna beskattning väl är minst lika allvarlig för den ideella organisationen som just arbetsgivaravgiften. Jag är här inne på att arbetsgivaravgiftens principiella innebörd att kompensera bortfallet av pengar för att investeringsavgiften skall slopas inte längre gäller. Denna gång är det fråga om en allmän köpkraftsindragning för att stärka finanspolitiken. Då är det inte så konstigt att också ideella organisationers arbetskraft berörs. I den mån som det behövs hjälp, vädjar jag till finansministern att hjälpa de ideella organisationerna med ökade bidrag i stället för att skapa det oerhörda krångel som ändå uppstår genom förslaget om undantag från arbetsgivaravgift för ideella organisationer. Herr Wikström och flera har sagt att uttalandet att vi inte kan avskilja de ideella och andra organisationerna när det gäller arbetsgivaravgiften måste vara svepskäl. Det är inte svepskäl. Vi kan utgå från de kriterier som herr Wikström räknade upp när det gäller befrielse från gåvoskatt. Men omedelbart bredvid dessa ligger en samling organisationer som i dag hävdar att de också skulle vara befriade från gåvoskatt. De skulle omedelbart komma med detta krav. Det finns en hel del organisationer, t.ex. fackliga organisationer, som bygger upp sin verksamhet på obligatoriska eller mindre obligatoriska medlemsavgifter. De skulle också drabbas av arbetsgivaravgiften. Skall de vara befriade eller icke befriade från avgiften? Jag kan ta idrottsrörelsen som ett speciellt problem. Idrottsrörelsen baserar praktiskt taget hela sin verksamhet på bidrag från samhället, men en stor del av rörelsens inkomster utgörs faktiskt också av gåvor. Till vilket kriterium hänför vi dem med något mått av rättvisa? Det är alltså inte här fråga om svepskäl utan om realiteter, när vi säger att vi har förståelse för att man vill befria de ideella organisationerna från arbetsgivaravgift men att det är omöjligt på grund av svårigheterna att avgränsa dessa organisationer. Den regionala lagstiftning som man vill genomföra innebär att denna ökade avgift inte bör utgå i stödområdena. Det skulle vara roligt att höra centerpartisterna förklara för kammaren i dag, huruvida herr Hedlund avsåg att undanta Norrland också i sitt förslag om momshöjning den 1 juli. I annat fall hade den ökade mervärdeskatten slagit lika blint på stödområdet som på något annat område. Det är alltså fråga om vad som slår blint eller inte. Det går inte att göra regionala avgränsningar i en skattefråga, ty man bara går omkring dem. Jag vill anföra vad herr Jacobsson sade till mig i bänken nyss: Det skulle te sig alldeles groteskt att befria LKAB från arbetsgivaravgift — kanske även Domnarfvet och stora skogsbolag — men ta ut arbetsgivaravgift av det lilla företaget i Sydsverige som en annan talare har talat för så hårt. Små företag i Sydsverige som lever på nödens brant skulle alltså erlägga arbetsgivaravgiften, medan LKAB och de stora skogsföretagen i norr skulle vara befriade! Jag hävdar att det verkar groteskt att göra en sådan avgränsning. Därför måste den köpkraftsindragning det här är fråga om bli generell. Jag skulle kunna hålla på och bemöta talarna undan för undan, men jag skall bara ta upp ett par anföranden till. Herr Gösta Jacobssons anförande var synnerligen intressant. Han ansåg ju att vi hellre borde ta ut 10 procent ytterligare i bolagsskatt än en arbetsgivaravgift. Nu vet vi att herr Jacobsson inte vill ha arbetsgivaravgiften heller, så detta betyder inte att han omedelbart kommer att föreslå dessa 10 procent, men det är faktiskt ett tips. Herr Jacobsson har tillsammans med kommunisterna kommit på en linje som kanske är användbar någon gång i framtiden, om det blir en borgerlig regering. Beträffande skatten på spelautomater delar jag herr Jacobssons uppfattning. Visst skall vi ha skatt på spelautomater, och jag hoppas verkligen att finansministern hittar någon teknisk lösning härför. När det gäller herr Karl Petterssons förslag att de ”vita” kapitalvarorna skulle undantas från den höjda beskattningen den 1 november på grund av ett vallöfte, så måste jag säga att det var väl ett vallöfte med modifikationer. Anser herr Pettersson att man inte skall kunna göra någonting, därför att man lovat att inte höja den allmänna mervärdeskatten före den 1 januari? Jag har inte tolkat vad som sagts som ett sådant löfte, och att göra en undantagsbestämmelse för två månaders avbetalningar tycker vi är att krångla till det hela alltför mycket. Det gäller alltså två avbetalningar, i november och december månader. Sedan får kunderna under alla omständigheter betala den högre momsen. Med detta har jag velat belysa några av de synpunkter som framförts. Jag skulle kanske tillägga att herr Johan Olssons förslag borde ha utmynnat i yrkande om avslag på förslaget om arbetsgivaravgiften, men han försökte krångla sig ur situationen på annat sätt. Herr talman! Jag ber att i likhet med utskottets ordförande få yrka bifall till samtliga punkter i bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Får jag bara till herr Wärnberg säga att jag delar hans upp fattning att det är finanspolitiskt nödvändigt med de åtgärder som i dag skall beslutas. Men den fråga som jag har tagit upp är inte av sådana dimensiner att den inkomstmässigt har någon betydelse för staten. Principiellt kan jag mycket hellre tänka mig en ökad inkomstbeskattning av enskilda personer och en ökad bolagsbeskattning än just den arbetsgivaravgift på den ideella sektorn som vi i dag diskuterar. Jag använde inte uttrycket svepskäl, ty jag har all respekt för den socialdemokratiska argumenteringen. Men den principiella linje som regeringen nu slår in på kan vi inte acceptera. Då tycker vi att de praktiska svårigheter som från socialdemokratiskt håll har mobiliserats får vika för den principiella övertygelsen. Jag tror att man upplever det så att löneskatten principiellt innebär att socialdemokraterna har introducerat en direkt beskattning av ideell verksamhet — inte en indirekt skatt, som momsen är. Detta är den första skattskrivningen på idealitet, och den hölls inte när Kvirinius var landshövding över Syrien utan när Gunnar Sträng var finansminister i Sverige och John Ericsson var ordförande i bevillningsutskottet. Möjlighet till kompensation finns, säger herr Wärnberg. När man från socialdemokratiskt håll inte går med på detta undantang, är det klart att vi räknar med att man i något sammanhang kommer att ta upp frågan om hur en kompensation skall kunna ske. Jag är nämligen övertygad om att intresset för den ideella verksamheten i och för sig är lika stort på socialdemokratiskt håll som inom oppositionspartierna.

Herr talman! Herr Wärnberg talade om att göra det lätt för sig. Jag har en känsla av att herr Wärnberg gjorde det väl lätt för sig själv när han lade ihop alla motionsyrkanden, kom fram till en summa och sedan på grundval av den utdelade någon sorts kollektiv bestraffning åt oppositionen. Så enkelt är det inte, herr Wärnberg, utan man får nog lov att se på de yrkanden som är framställda av de olika oppositionspartierna vart för sig. När herr Wärnberg beräknar vad motionerna kommer att kosta, bör han ta hänsyn till att arbetsgivaravgiften inte ger hela summan i nettointäkt till staten. Den är nämligen avdragsgill för företagen, och det innebär att den kommer att leda till en minskning av företagsskatterna. Skulle arbetsgivaravgiften ge ett sådant resultat som finansministern hoppas, kommer lönesummorna under nästa år dessutom att bli mindre, med motsvarande minskning av preliminärskatten som följd. Nu skall jag inte vara lika oförsiktig som herr Wärnberg och lägga ihop dessa minskningar. Det anfördes under utskottsbehandlingen att minskningarna när det gäller företagsbeskattningen skulle komma vid en senare tidpunkt än då arbetsgivaravgiften flöt in och att däri låg ett åtstramande moment. Det är riktigt. Men i den mån resultatet blir en minskning av lönesummorna har man inte denna tidsförskjutning, och då är åtstramningseffekten inte lika stor. Herr Wärnberg ansåg att det var groteskt att befria LKAB från arbetsgivaravgift men låta det lilla, dåligt lönsamma företaget i Sydsverige betala avgiften. Det har ju inte varit tal om att LKAB skulle befrias från arbetsgivaravgift; företaget skulle inte få vidkännas höjningen. Om nu herr Wärnberg anser detta vara groteskt, måste han anse arbetsgivaravgiften som sådan var grotesk; denna drabbar ju det mycket lönsamma företaget och det icke lönsamma företaget lika. Om det ena företaget betalar 1 procent och det andra 2 procent kan därvidlag inte utgöra någon avgörande skillnad. Herr Wärnbergs omdöme måste därför gälla arbetsgivaravgiften som sådan. Och det var väl ändå inte meningen.

Herr talman! Jag vill till herr Wärnberg säga att när jag pekade på löftet i valrörelsen om en tidigareläggning av momsen så refererade jag uteslutande till uttalanden härom som gjordes under valrörelsen. Sedan får väl herr Wärnberg själv göra en bedömning av hur realistiskt detta löfte var. Jag har, herr talman, tidigare under debatten yrkat bifall till motionerna 1: 1293 och 11:1509. Med hänsyn till att det här gäller en förordning — förordningen 1966:21 om särskild skatt på motorbränslen — skulle mitt förslag ha behövt kompletteras med lagtext. Jag anhäller under sådana förhållanden att få återta mitt yrkande på grund av att det icke är möjligt att hinna utforma sådant lagförslag under den korta tid, som står till förfogande.
Herr talman! Det kan självfallet vara litet tokigt att summera alla belopp som finns angivna i olika reservationer, men eftersom de härrör från partier som gemensamt vill bilda ett regeringsunderlag tycker jag inte att det är så tokigt att lägga ihop dem. Reservanterna har dock yrkat på att beloppen skall tas bort, och då har jag ansett det vara riktigt att göra en summering. För att återkomma till den här ”groteska” historien så sade jag att det var groteskt att göra om arbetsgivaravgiften på ett sådant sätt att den inte blir generell. Jag vill nämligen att den skall vara generell. Skall den inte vara generell, är det groteskt om man gynnar ett bra företag och missgynnar ett dåligt. Det är den groteska ändringen som jag vänder mig emot. Det är klart, herr Ferdinand Nilsson, att man kan säga att jag göra det lätt för mig när jag yrkar bifall till bevillningsutskottets betänkanden, som i sin tur innebär bifall till Kungl. Maj:ts propositioner. Det händer dock då och då att vi ändrar litet grand på Kungl. Maj:ts propositioner. Därtill vill jag säga att det nog inte blir så särskilt lätt för oppositionen här i landet att förklara att 22 centerpartister vill flytta några miljarder kronor till andra skattebördor. Det skulle betyda att i underlaget för en blivande regering finns 22 centerpartister som anser att en ändring på den här punkten skulle innebära högsta mått av rättvisa och en ändring som de kommer att slåss för. Jag vill påpeka att det kanske inte heller blir så lätt att få igenom det kravet. Det var dock en centerpartist som yrkade avslag och som nu yrkat avslag på herr Ferdinand Nilssons motion även 1 bevillningsutskottet. Herr talman! Jag har ingen anledning att ändra mitt yrkande.

Herr talman! Som motionär kan jag inte låta detta viktiga ärende gå spårlöst förbi. Jag har länge hyst betänkligheter mot den nedbantning av lotsväsendet som har kommit till stånd och som nu också skall fortsätta. Jag har även reagerat mot den målsättning som man angivit för dessa ändringar i lotsorganisationen, nämligen en efterfrågeanpassad servicenivå. Den primära målsättningen bör enligt min uppfattning i stället vara att lotsväsendet skall tillgodose högt ställda anspråk i fråga om sjösäkerhet för fartygen och deras besättningar, deras passagerare och lasterna. Det är sjösäkerheten som måste dominera hela tänkandet på detta område. Sjösäkerheten kräver en fullvärdig lotsorganisation med skickliga och ansvarsmedvetna lotsar på de platser, där sjöfart förekommer. Jag är medveten om att Kungl. Maj:t redan i propositionen har velat begränsa nedbantningen i fortsättningen. Man lägger ansvaret hos Kungl. Maj:t i stället för som tidigare hos sjöfartsstyrelsen. Statsutskottet understryker också att en viss återhållsamhet bör iakttas. Det är bra i och för sig men jag menar att riksdagen bort ännu starkare uttala sina betänkligheter. Jag skall för Öövrigt, herr talman, inskränka mig till att här endast peka på ett par konkreta fall, som gäller Skånekusten, alltså södra lotsdistriktet. Jag vill betona nödvändigheten av att lotspassningsställena i Ystad och Åhus, vilka man avser att successivt indraga, bibehålls. Annars skulle det bli en stor lucka i lotsbevakningen. Fartygen skulle få ta lots antingen i Trelleborg eller i Karlshamn, och hela kusten i övrigt skulle vara utan lotspassning. Det är här mycket farliga farvatten, inte minst vid Sandhammaren. Lotsstationen i Simrishamn nedlades ju den 1 november 1968, något som nog från sjösäkerhetssynpunkt varit mindre lyckligt. Jag vill med dessa ord, herr talman, yrka bifall till motionen I: 1254.

Herr talman! Bifall till Kungl. Maj:ts proposition nr 119 innebär att lotsfrihet införs. Lotstvång avses dock gälla för fartyg med farlig last och för fartyg i svårnavigabla farvatten, varvid förutsätts undantag för mindre fartyg. Situationen i Mälaren, Södertälje kanal och inloppet från Landsort till Södertälje har aktualiserat motionen nr 1215 i denna kammare och motionen or 1421 i medkammaren. Vi framhåller i de båda motionerna den stora betydelse Mälaren har som sötvattentäkt för de mycket befolkningsrika kommunerna kring Mälaren. Samtliga kommuner har vid olika tillfällen aktualiserat skyddet mot förorening av Mälaren och på olika sätt medverkat till förebyggande åtgärder. Himmersfjärdobjektet med en samlad avloppsreningsanläggning för stora delar av Mälarområdet är ett exempel. I avvaktan på detta verk har provisoriska anläggningar fått göras, bl.a. i Södertälje, trots att en anslutning väntas ske inom en femårsperiod. Min egen ännu verkande kommun har dömts att utöka sin reningsanläggning med närsaltreduktion — det s.k. tredje steget. Avloppsvattnet mynnar ut i Gripsholmsviken. Där har vattnet en fosfatmängd av 0,34 kilogram per kvadratmeter och år. Den fosfatmängd som tillförs med vårt avloppsvatten beräknas till 0,04 kilogram per kvadratmeter och år. Anläggningskostnaden för närsaltreduktionen uppgår till cirka 700 000 kronor och driftkostnaden till 45 öre per kubikmeter förbrukat vatten, sedan avdrag gjorts för statsbidrag till anläggningen. Jag nämner detta endast som ett exempel på kostnader för kommunerna för skydd mot förstörelse av Mälarens vatten. Om ett fartyg, även mindre sådant, med farlig last drabbas av en olyckshändelse så att lasten går över bord, kan oersättliga skador uppstå som det blir svårt att reparera. Den 29 april i år väckte vi dessa motioner. Den 3 maj var det ett program i TV 2 som behandlade trafiken på Mälaren. Man skildrade i TV-programmet bl.a. situationen i Västerås hamn, där fartyg med olja och bensin gick upp. Det var inga supertankers utan fartyg på endast 500 ton, men detta betraktades som mycket farligt. Den skildring som gavs av riskerna var hemsk. Inte bara dricksvattnet var hotat utan hela Mälarnaturen. Hur ser utskottet på de frågor som vi tagit upp i nämnda motioner? Jo, utskottet finner motionärernas förslag i och för sig beaktansvärda. Enligt propositionen är avsikten, framhåller utskottet, ”att en straffsanktionerad lotsplikt skall föreligga för tankfartyg och andra fartyg med allmänfarlig last i svårnavigabla farvatten. Sjösäkerhetssynpunkter talar sålunda, också enligt propositionen, för att lotstvång införes t.ex. vid fart i trånga farleder, i hamninlopp och i farleder med intensiv trafik.” I exemplen nämns Södertälje kanal.

Vad utskottet anfört om motionerna I: 1215 och II: 1421 är ändå så positivt att jag kan instämma i utskottets förväntningar. Därest säkerheten och miljövårdssynpunkterna ej beaktas, såsom motionärerna avsett, vet jag att nya motioner kommer att väckas i dessa angelägenheter. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Ett enhälligt utskott står bakom det enligt min mening förnämliga utlåtande som vi nu diskuterar. Även om de motioner som väckts i det här ärendet inte har tillstyrkts, så tror jag att motionärerna själva inte kan bortse från att deras önskemål i viss mån har beaktats. Man kan till och med säga att så var förhållandet redan i den proposition som föranledde motionerna.

Statsutskottets majoritet anser att Kungl. Maj:t i propositionen behandlat ärendet på ett föredömligt sätt. Utskottet har också understrukit vikten av att de synpunkter som här nämnts beaktas. Faktum är ju också att Kungl. Maj:t ännu inte har tagit ställning i en del frågor, utan skall göra det i framtiden.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

Herr talman! Föreliggande utlåtande berör en motion, vari yrkas på en omorganisation av SJ:s resebyråverksamhet till aktiebolag. Utskottet säger att vissa skäl talar för ett överförande av SJ:s resebyråverksamhet till bolagsform. Utskottet tilllägger att härmed sammanhängande frågor synes dock böra bedömas i ett större sammanhang och hänvisar till affärsverksutredningen, vars förslag för närvarande prövas i Kungl. Maj:ts kansli. Utskottsmajoriteten anser således att motionen icke nu skall föranleda någon särskild utredning utan vill avvakta affärsverksutredningens resultat. Mot detta föreligger en reservation, som kanske i första hand baseras på att detta är en fråga, som SJ självt har tagit upp. Det framgår av utskottsutlåtandet på sidan 1, att SJ redan i januari 1966 begärde hos Kungl. Maj:t att få omorganisera resebyråverksamheten inom SJ till aktiebolagsform. Många skäl talar för att detta skulle vara en riktig framtida lösning. Nu åberopar SJ i sitt remissyttrande denna framställning från 1966. Även Svenska resebyråföreningen tillstyrker föreliggande motionsyrkande.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

Herr talman! Herr Strandberg har i sitt anförande angett de skäl som legat till grund för utskottets ställningstagande. Statens järnvägar hemställde redan år 1966 om bemyndigande att omorganisera — resebyråverksamheten. Kungl. Maj:t biföll emellertid inte den framställningen. Den omständigheten gör att det nu kan finnas anledning att vänta med ett ställningstagande. Jag förmodar att skälet för Kungl. Maj:ts avslag var detsamma som det utskottsmajoriteten har anfört, nämligen att denna fråga bör prövas i ett större sammanhang. Härtill kommer att affärsverksutredningens betänkande, där dessa frågor berörs, nu föreligger och efter att remissyttranden har inhämtats från olika organ är föremål för Kungl. Maj:ts prövning. Det finns enligt utskottsmajoritetens mening ingen anledning att här rycka ut en verksamhet ur det stora sammanhanget. Utskottet anser därför att vi i denna fråga bör vänta med ett ställningstagande. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det finns två reservationer vid detta betänkande. Reservanterna har självfallet ingenting att erinra mot att en utredning på sätt bevillningsutskottet har föreslagit tillsätts med uppgift att överse bestämmelserna om beskattningen av pensionsförsäkringar, s.k. P-försäkringar, och kapitalförsäkringar, s.k. K-försäkringar, i syfte att förhindra möjligheterna till skatteflykt. I fråga om klämmen i utskottets betänkande står reservanterna i reservation 1 alltså på samma linje som utskottsmajoriteten. I denna del föreligger ingen oenighet. Vad som skiljer oss åt är motiveringen. Reservanterna vill för sin del understryka det samhällsekonomiska värdet av det frivilliga försäkringssparandet, dubbelt värdefullt på grund av det avtagande hushållssparandet. Detta bör befrämjas på samma sätt som hittills. De premier som inbetalas genom försäkringssparandet blir på sätt och vis steriliserade, i vilket fall som helst så undanhålls de den löpande konsumtionen. I motsättning härtill synes utskottsmajoriteten mena att den omständigheten, att på senare tid den allmänna försäkringen byggts ut genom statens försorg, gör att det enskilda försäkringssparandet inte längre är önskvärt utan tvärtom närmast obehövligt. Utifrån denna utgångspunkt bör enligt utskottsmajoritetens mening gällande bestämmelser, vilka i sin nuvarande skattemässiga utformning gynnar försäkringstagaren och erbjuder möjligheter till skatteflykt, göras till föremål för översyn. Vad är då skatteflykt? Det vill förefalla som om majoriteten menar — för att spetsa till problemställningen — att varje försäkring som tages för annan person som förmånstagare är att betrakta som skatteflykt och därför också är en mycket suspekt sak. Det talas om att man via försäkringsavtal kan uppnå inte avsedda lättnader i beskattningen. Jag tror att det trots utbyggnaden av det statliga försäkringsskyddet finns behov av privata försäkringar, t.ex. änkepensioner och pensionsförsäkringar för handikappade. Det behövs en komplettering av samhällets och arbetsmarknadens grundskydd. Man säger sig vilja åstadkomma ekonomisk jämlikhet i samhället genom att lägga hinder i vägen för nuvarande former för försäkringssparande. Jag tyc ker att det är ett något förbluffande utslag av jämlikhetstänkandet. Motionärerna är för sin del inne på tanken att en ny lagstiftning i ämnet bör resultera i att försäkringstagaren rätteligen bör betala skatt på utgående försäkringsförmåner i stället för den förmånstagare som får beloppet. Motionärerna tror att det alltid är den förre som har den högsta progressiviteten och vill rikta sig mot detta. Jag frågar än en gång: Är all pensionsförsäkring skatteflykt? Det förefaller nästan som om utskottsmajoriteten menar detta. I utskottet fick jag påskrivet när jag berättade att jag vid min dotters födelse för 27 år sedan tecknade en pensionsförsäkring. Den stolte fadern hade alltså, tycks man mena, skumma planer på skatteflykt redan för 27 år sedan, långt innan ordet skatteflykt var uppfunnet. Pensionsförsäkringen skulle nämligen börja utgå redan fr.o.m. det år då min dotter fyllde 26 år. Till saken hör att det utfästa pensionsbeloppet endast var 650 kronor om året. Det var alltså ingen storkapitalistisk penningplacering från min sida, utan premien motsvarade ungefär vad jag tyckte att jag hade råd med. Min tanke var att min dotter skulle behöva litet egna pengar när hon gifte sig. I utskottet fick jag höra att man hade allvarliga betänkligheter mot mitt handlande. Det var något högst betänkligt att pensionera någon redan vid 26 års ålder. Jag har velat nämna detta som ett exempel på den något snäva syn man inom utskottsmajoriteten anlägger på dessa frågor. I motsats till utskottsmajoriteten anser jag att de nuvarande formerna för försäkringssparande, med avdragsrätt för försäkringspremierna vid inkomstbeskattningen, i och för sig är bra och värdefulla. Skatten utgår sedan på pensionen när den betalas ut. Jag anser att ingenting bör ändras i den delen. Man bör inskränka sig till att vidtaga sådana åtgärder att de kryphål, som kan finnas för obehöriga lättnader i beskattningen, täpps till. Till sist vill jag erinra om att försäkringsbolagen själva från och med den 1 juli i år har antagit en ny skärpt policy på detta område.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

Herr talman! Jag tror inte ens att herr Gösta Jacobsson har missförstått oss i utskottet när vi skämtat om pensionering vid 26 års ålder. Inom majoriteten har vi trots skämtet hävdat att 26 år är en för tidig pensionsålder. Ingen vill väl att man skall ha en så låg pensionsålder. För att man över huvud taget skall kunna tala om pensionsförsäkring bör det gälla en betydligt högre ålder. Annars är för övrigt premien inte avdragsgill numera. Vi skämtade i utskottet om herr Jacobssons försäkring, och jag vill intyga att ingen i utskottet på allvar har velat anklaga herr Jacobsson för att ha haft några skumma skatteflyktsplaner. Jag tror att det var den stolte fadern som vid dotterns födelse beslöt att avsätta 650 kronor om året. Den summan ryms nästan inom det försäkringsavdrag på 500 kronor som även i dag är avdragsgillt för alla människor vid deklarationen. I detta fall har det inte heller blivit någon skatteflykt, ty jag förmodar att när herr Jacobssons dotter skall skatta för de belopp hon får från pensionsförsäkringen har hon kanske större inkomster än vad herr Jacobsson hade när hon föddes. Troligen blir därigenom skatten på dessa pengar högre. Det är en tröst som vi har när det gäller nästan alla pensionsförsäkringar. Men det är inte alla som har varit så hyggliga som herr Jacobsson och nöjt sig med att teckna försäkringar för 650 kronor om året. Det finns de som har tecknat försäkringar för 600 000 kronor om året, och även engångsbelopp på 15 miljoner har förekommit. Sådana belopp måste nog betraktas på annat sätt än de 650 kronor som herr Jacobsson fullt legitimt arbetade med och således alls inte laborerade med. Reservanterna och utskottsmajoriteten är nu överens om att försöka få till stånd en utredning för att söka hindra skatteflykt. Vad vi inte är överens om är hur man skall definiera ordet skatteflykt. Jag anser att utredningen själv bör få klara ut den definitionen. Större skillnad är det inte mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. Herr Jacobsson säger att de som medvetet inte har det minsta lilla försäkringsmoment med i bilden gör sig skyldiga till skatteflykt. Det tycker nog utskottsmajoriteten också. Men sedan gäller det att fastställa vad som skall anses vara ett försäkringsmoment eller inte, och det är den definitionen vi inte kan göra. I reservation 2 vill herr Gösta Jacobsson göra en beställning på uppmjukning av dagens pensionsbeskattningsregler. Eftersom vi hävdar att de redan nu är alltför uppmjukade, kan vi inte gå med på en sådan beställning.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

Herr talman! De motioner som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 52 berör beskattningen av realisationsvinst vid försäljning av aktier och fastigheter. Realisationsvinstbeskattningen är i sin nuvarande utformning behäftad med stora brister. Finansministern har emellertid aviserat att han tänker tillsätta en utredning för att se över skattereglerna. Det är därför riktigt att i de väsentliga frågorna avvakta denna utredning. I stort har vi varit ense om detta i utskottet. På två punkter har vi från vårt håll anmält en avvikande uppfattning. Den ena gäller närmast en procedurfråga. I vissa fall, t.ex. vid expropriation, kan man få uppskov med beskattningen av realisationsvinst vid försäljning av fastighet, om man har för avsikt att inom viss tid skaffa en annan fastighet som ersättning. Om man av någon anledning skaffar sig en ersättningsfastighet redan innan försäljningen av den gamla är klar, kan man däremot på grund av lagtextens formulering inte få uppskov med beskattningen. I utskottet är vi ense om att reglerna bör ändras. Rätten till uppskov bör gälla så snart det föreligger ett direkt samband mellan avyttringen av den ena fastigheten och förvärvet av den andra, oberoende av «ordningsföljden mellan transaktionerna. Utskottsmajoriteten säger sig förutsätta, att den utredning som aviserats snarast lägger fram förslag till ändring av bestämmelserna. I en reservation föreslår folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet, att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t och begära förslag i frågan till nästa års vårriksdag. Denna fråga är nämligen enligt vår uppfattning så enkel och självklar att den inte kräver någon utredning. Varför skall man då krångla till saken på det sätt som utskottsmajoriteten vill göra? En annan fråga där vi inte kunnat enas i utskottet gäller uppskov med beskattningen av realisationsvinst när någon säljer ett eget hem i samband med att han tar arbete på annan ort. Vi har vid flera tillfällen tidigare behandlat den frågan i kammaren, och jag skall inte upprepa argumenten. Det är bara en sak jag vill tillägga till vad som sagts tidigare. En dagstidning hade för ett par månader sedan en intressant artikelserie under samlingsrubriken ”Marken”. En av artiklarna, författad av professor Carsten Welinder, behandlade markvinstbeskattningen. Författaren var mycket kritisk mot den nuvarande realisationsvinstbeskattningen, som han ansåg vara alltför skonsam. Men beskattningen vid försäljningen av bebyggda fastigheter borde enligt författarens mening inte utformas så att den minskade rörligheten på arbetsmarknaden. Han skrev: ”Vill en anställd flytta, kan han tvingas sälja sin villa, men blir försäljningen beskattad, får han kanske ej råd att köpa en ny. En utväg är att uppskjuta beskattningen genom att tillåta att vinsten å den gamla villan avskrives å den nya.” Det är vad som föreslås i reservation nr 1, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall såväl till denna som till reservation nr 2.

Herr talman!

Jag vill inskränka mig till att instämma med vad herr Tistad i debatten tidigare har anfört och yrkar bifall till reservation nr 1. gius och Clarkson begärs en allmän översyn av bestämmelserna om beskattning av vinst vid aktieförsäljning. Motionärerna riktar erinringar mot de regler som gäller för vinstberäkning vid försäljning av femårsaktier och mot att rätten till schablonavdrag och till förlustavdrag är alltför begränsad. Kravet på utredning avvisas av utskottet med hänvisning till att frågan är föremål för översyn. Bevillningsutskottet har tidigare understrukit nödvändigheten av en sådan översyn. Moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet hälsar i ett särskilt yttrande med tillfredsställelse meddelandet om att departementschefen aviserat en ny utredning om realisationsvinstbeskattningen. Vi förutsätter att denna utredning tillsätts utan onödigt dröjsmål och att förslag till nya regler så snart som möjligt föreläggs riksdagen.

Utskottet anser att det av motionärerna aktualiserade spörsmålet bör lösas så snart som möjligt. Utskottet förutsätter därför att sådana försäljningsfall behandlas med förtur i den aviserade översynen av realisationsvinstbeskattningen och att förslag förelägges riksdagen så snart som möjligt. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till reservation nr 1.